Herr talman! Finansministern talar om konsekvensen av en råvarubeskattning när det gäller exporten, men arbetsgivaravgiften har ju en liknande effekt. Vi har pekat på att arbetsgivaravgiften har en sådan utformning att den drabbar hårt inom vissa näringsgrenar — och det gäller både på exportmarknaden och, alldeles speciellt, på den inhemska marknaden. Därför anser jag att det finns all anledning att pröva en metod som innebär att man lägger skatten på annat än på arbetskraften.

Herr talman! Finansministern missförstod mig när jag talade om sjukförsäkringsavgiften, och jag hoppas att missförståndet inte var avsiktligt. Vad det gällde var ju om man skulle kräva kompensation för nva åta ganden, och jag påpekade att avdraget för sjukförsäkringsavgiften inte var ett nytt åtagande. Det fanns där, det var inte nytt. Att det sedan har betydelse för budgetläget i stort har jag naturligtvis aldrig bestridit. Så har vi frågan om uppskrivning av kronan. Jag hoppas, herr talman, — men man är ju litet ivrig ibland — att jag inte sade att Gunnar Nilsson oreserverat har ställt sig bakom tanken på en uppskrivning; jag ville påminna om att han var intresserad av att diskutera frågan. Jag tror att jag uttryckte mig mycket försiktigt, för så långt skulle jag verkligen inte vilja sträcka mig som till att göra sådana uttalanden. Finansministern sade att vi inte kan bedriva en hård åtstramningspolitik här hemma bara för att få möjlighet att appreciera, att skriva upp vår valuta. Det är ju inte fråga om att driva en hård åtstramningspolitik i vanlig mening. Situationen är den — jag upprepar det — att det i dag krävs 20 procents lönehöjning för att ge löntagarna 3 procent i verklig inkomstökning. Om man med 10 procents nominell lönehöjning — jag tar den siffran som exempel — kan ge inkomsttagarna samma reella löneökningar, måste det ändå vara betydligt fördelaktigare. Det skapar möjligheter till en lugnare prisutveckling. Vi dämpar inflationstakten här hemma. Det har hela landet, inte bara löntagarna, nytta av. Vi får dessutom möjligheter att ge vår krona större köpkraft internationellt sett och kan därigenom också göra det möjligt att appreciera. Frågan är för tidigt väckt, sade finansministern nyss. När är det lagom att ta upp sådana här frågor? Risken är ju den att om man väntar för länge låser man sig på olika håll och förlänger avtalsrörelsen. Till min stora förvåning åberopade finansministern själv tvångsingripandet i SACO-konflikten. Jag stod ändå här uppe i talarstolen hösten 1970 och sade att om statsmakterna är villiga att garantera löntagarna en ordentlig marginalskattesänkning, då kommer lönerörelsen — som då var väldigt hårt uppskruvad — att bli betydligt lugnare. De tvångsåtgärder som sedan blev ofrånkomliga på våren 1971 utlöstes just av att vi inte i god tid tog sådana initiativ och gav sådana garantier. Vad jag nu talar om är att statsmakterna skall garantera löntagarorganisationerna att de skall få den 3-procentiga löneökning som de begär. Löntagarna är inte intresserade av nominella löner, de är intresserade av vad de verkligen kan köpa för. Jag upprepar att apprecieringen av kronan skall framkomma som resultat av den stabiliseringspolitik som vi för här hemma. Det innebär inte att vi blir osams med omvärlden. Det ligger i omvärldens intresse att de olika länderna för en sådan politik, vart och ett för sig, för det ger styrka åt den internationella valutamarknaden.
Herr talman! Jag tvingas dela upp mina inlägg enligt den nya debattordningen i kammaren. Låt mig nu först säga någonting till herr Magnusson i Borås. När herr Magnusson försökte beslå mig med tvetalan tänkte han na turligtvis litet för snabbt. Han har dragit en jeremiad över skattebelastningen, och jag ger honom gärna rätt i att på den punkten har moderata samlingspartiet inte förändrat sig från det gamla högerpartiets dagar, utan så har ni alltid gjort. Men skillnaden är den att när ni förr i världen jämrade er över skattebelastningen var ni så ärliga att ni försökte svara på frågan: Om man nu sänker skatten, vad tvingas man då att reducera i avseende på det sociala reformprogrammet för att därmed inte försvaga finanspolitiken och skapa svårigheter i den ekonomiska hanteringen? Ni gick ju t. .o.

Det är det andra avsnittet som ni har glömt. I fråga om arbetsgivaravgiften och dess specifika konsekvenser för kommunerna behöver jag inte argumentera. Jag tyckte att herr Mundebos argumentation var tillräcklig. Det är ju inte så ofta jag har nöjet att instämma med herr Mundebo. Men när han nu talade om hur det hänger ihop när det gäller att byta ut arbetsgivaravgiftsprocent — även om det är på socialsidan — mot löneprocent, så har jag därutöver ingenting att erinra. Nu blir herr Bohman gärna litet ivrig när han är i debattagen — och det har han varit vid alla de tillfällen då han har stått i talarstolen här i dag. Han talar nu om frågan: Varför skall man inte kunna nöja sig med en 10-procentig lönehöjning i stället för en 20-procentig? Jag föreställer mig att det senare alternativet reser helt andra anspråk på den statliga budgeten än vad det första gör. Jag har inte så särdeles mycket till övers för resonemanget att om man inte får lönehöjningar så får man ingen skattekraft. Jag bemöter det när kommunerna för närvarande argumenterar på det sättet. Men jag är alldeles övertygad om att man inte kan tänka igenom herr Bohmans förslag utan långt gående anspråk på subventioneringar i olika riktningar. Det är en sak, och den andra saken gäller en sådan idé som att gå till löntagarna och säga: Nu skall ni avstå från hela den uppläggning av lönerörelsen som ni har och sätta er ner med regeringen, och regeringen skall skapa garantier för att vi skall ha 3 procents standardhöjning om ni nöjer er med 10 procent i löneökning. Varje sådan garanti är en inteckning i en osedd framtid. Om man skall hålla det löftet, vilket man som hederlig person skall göra, så kan det bli oanade följder för budgeten och för statsfinanserna.
Herr talman! Herr Sträng måste dela upp sitt anförande. Jag hann heller inte med att i mitt första anförande säga vad jag skulle. När det gäller indexregleringen har vi reagerat mot det system som vi för närvarande har och som innebär att statsmakterna genom en kombination av inflation och progressiva skatteskalor får in mer pengar än vad t.ex. kommunerna får vid sin skatteintagning. Det är de enskilda människorna som får betala. Nu kan man naturligtvis säga att en indexreglering skulle ge mera pengar i kronor räknat till större inkomsttagare, och därför skulle den vara mer fördelaktig för dem. Men det är inte på det sättet. Indexregleringen hjälper egentligen varken högeller låginkomsttagare utan skapar mera allmänt en bättre balans i hela ekonomin genom att man förhindrar att staten tar ut mera. Man skulle annars lika gärna kunna säga att ett hejdande av inflationen skulle gynna höginkomsttagarna mer än låginkomsttagarna. Så är naturligtvis inte fallet. Inflationen är speciellt allvarlig för de mindre inkomsttagarna av den anledningen att de har mindre motståndskraft. Det är därför som det är nödvändigt att vi får ett system som förhindrar dessa uttag som genom sina verkningar driver på inflationen. I varje fall så länge vi har kvar den hårda progressiviteten i skatteskalorna måste vi göra någonting åt den här saken. Det kan inte vara tillfredsställande att man på detta vis årligen skall vara tvingad att återkomma med sådana här skatteomläggningar som finansminister Sträng presenterat under de senaste åren. För att få balans i ekonomin är det enligt vad jag tror nödvändigt att det genomförs en indexreglering.

Herr talman! Det är möjligt att jag inte skulle ha använt de här sista minuterna. Vad jag hade för avsikt att säga i det förra inlägget men inte hann med var emellertid att när man rör sig med sådana här begrepp som 3 procents reallönestandardstegring är det ju runda siffror för hela folkhushållet som konjunkturinstitutet räknar med. Om man skall omsätta det på lönesidan blir det en omöjlig fråga. Skall det innebära en garanti för 3 procent för varje enskild grupp? Skall det innebära att ingen enskild grupp får mer än 3 procent? Skall det innebära att begrepp som löneglidning och icke löneglidning skall stuvas ihop i något slags reglerad allmän löneuppgörelse, baserad på politiska överväganden, och att man skall tänka sig en kollektivberäkning för hela samhället? Går herr Bohman hem och funderar över detta skall han komma underfund med att hans vackra tanke är omöjlig i verkligheten.

Herr talman! Moderaterna har ju sin egen filosofi. De anser att så litet som möjligt av människornas behov bör skötas genom samverkan, genom att medborgarna gemensamt ordnar sina angelägenheter. I stället bör så mycket som möjligt skötas av var och en för sig. De brukar kalla det för den nya individualismen. Det är en mycket renodlad, ja, brutal kapitalistisk filosofi. Dess följder är att de som har gott om pengar kan ordna det väl för sig, medan de som har ont om pengar hänvisas till sämre försörjning, sämre vård, sämre utbildning osv. Moderaternas filosofi är ett försvar för det kapitalistiska klassamhället. Som alla reaktionära uppfattningar är emellertid moderaternas ideologi motsättningsfylld, också på det sättet att den inte motsvarar verkligheten. Verkligheten är nämligen att företagen i högre grad betjänas och drar fördel av samhällets insatser när det gäller kommunikationer, undervisning, sjukvård, bostäder osv. Det är ju heller inte så att dessa anspråk minskar med åren. De ökar tvärtom undan för undan. Men samtidigt som de kapitalistiska företagen kräver mer och mer av samhälleliga insatser ökar moderata samlingspartiet sin agitation för att samhället skall få mindre resurser till sitt förfogande. Det dubbelspelet är rätt avslöjande. Det utspel som herr Bohman kom med i dag ligger ju helt i linje med denna allmänna konservativa ideologi. Om man granskar hans punkter kommer man fram till att det egentligen bara finns två konkreta förslag. För det första: Stora skattesänkningar som skall ersätta höjningar av penninglönerna. För det andra: Revalvering, dvs. uppskrivning av den svenska kronan. Men som alla märkte talade herr Bohman inte om var staten skall få pengar till sina utgifter. Han vill flytta över löneutbetalningarna från företagen till statskassan. Jag förstår att herr Sträng inte går med på det förslaget. På en punkt vill jag emellertid hålla med herr Bohman. Kampen mot inflationen är en huvudfråga i dagens läge. Slopande av moms på maten skulle vara en bra åtgärd i det sammanhanget. Men huvudlinjen i kampen mot inflationen måste ju vara att bekämpa de krafter som driver fram prisstegring och inflation. Och det är inte lönearbetarnas krav på högre löner. Dessa är berättigade och nödvändiga för att lönearbetarna skall få kompensation för de prisstegringar som redan har ägt rum och ge dem andel av produktionsökningen. Det är inte heller skatterna, som herr Bohman ville utnämna till motorn i inflationsprocessen. Det är en falsk teori. Drivande i inflationsutvecklingen är de krafter som herr Bohman inte ville nämna: monopolen, den kapitalistiska spekulationen, den stora militära upprustningen, den växande statliga och privata byråkratin, över huvud taget de växande motsättningarna inom den kapitalistiska ekonomin. Det är de krafterna man måste bekämpa, om man skall kunna stoppa inflationsprocessen. Men där vet vi att moderaterna inte vill vara med. De vill bara minska statens inkomster, dvs. framtvinga en ökad statlig upplåning och en ökning av statsskulden. Men alla vet att detta kommer att lägga nya vedpinnar på inflationsbrasan, inte bidra till att släcka den. Moderaterna är emellertid rätt isolerade i sin agitation. De flesta är medvetna om behovet av resurser för offentliga insatser. Den stora och viktiga diskussionsfrågan när det gäller skattepolitiken är fördelningen av skattebördorna på olika grupper och skatteobjekt. Här tror jag ingen kan bestrida att den skattepolitik som förts under de senaste åren inte har bidragit till att på tillräckligt sätt utjämna de stora inkomstoch förmögenhetsklyftorna. Aktiebolagen har i hög grad gynnats, beskattningen av de stora förmögenheterna är alldeles för låg, skatteflykt och skattefusk förekommer i betydande utsträckning. Den höga indirekta beskattningen, särskilt mervärdeskatten, drabbar mycket hårt låglönegrupperna, barnfamiljerna och folkpensionärerna. Därtill kommer de höjda kommunala skatterna. Huvudlinjen i skattepolitiken måste därför vara att lätta skattebördan för den stora massan av löntagare, särskilt för låglönegrupperna. Detta kräver å andra sidan att beskattningen skärps på bolagsvinster och stora förmögenheter, vilket också är nödvändigt och riktigt från jämlikhetssynpunkt. De krav som vpk har ställt i samband med den provisoriska skattereformen år 1975 tillgodoser dessa krav. Den bästa linjen anser vi vara att helt slopa mervärdeskatten på maten, vilket kraftigt skulle höja levnadsstandarden för löntagargrupperna och även bromsa upp inflationen. Förslaget från 1972 års skatteutredning, som regeringen i huvudsak har gjort till sitt, tillgodoser däremot inte kravet på en demokratisk skattepolitik. Det ger 619 kronor för den som tjänar 20 000 kronor om året, men det ger över 2 000 kronor för den som har en inkomst på 100 000 kronor. En sänkning av den direkta statsskatten sker nästan ända upp till 200 000 kronor i inkomst. Kan det verkligen vara befogat och rättvist från någon som helst synpunkt att sänka skatten för dessa kategorier? Nu har det sagts från flera håll att nästa provisorium skall ha en låglöneprofil, dvs. ta större hänsyn till behovet av skattesänkning för låglönegrupperna. Men om ett sådant behov föreligger — och det har vi alltid sagt — varför vill man inte tillgodose det redan 1975? Kan det verkligen vara riktigt att på det sättet uppskjuta skattelättnaderna för låglönegrupperna? Vi anser inte det. Vpk anser att skattesänkningar för dessa grupper måste stå i första rummet. Nu sänker socialdemokraterna och de borgerliga partierna skatten för höginkomsttagare. De som har låga inkomster vill man ge väldigt litet. Jag är övertygad om att låglönegrupperna kommer att observera detta. Det talas i debatten om skattesänkningar. Som vi alla vet är detta uttryck missvisande på flera sätt. Kommunalskatterna stiger och kommer att äta upp en stor del av de förändrade statsskatterna. Men det avgörande är att regeringen och de borgerliga partierna förutsätter att löntagarna efter skatteförändringen skall avstå från att ställa höga lönekrav. Skattepolitiken skall ersätta lönepolitik. Moderaterna vill, som vi tidigare hört, gå ännu längre på denna linje. Vi delar inte denna uppfattning. Vår förhoppning är i stället att löntagarna genom en aktiv facklig kamp skall kunna använda skattereformen både för en höjning av sina reallöner och för en ökning av lönearbetarnas andel av produktionsresultatet på profiternas bekostnad. Det bör också påpekas att en sådan här skatteomväxling som regeringen föreslår inte innebär någon ökad belastning på företagen. Höjningen av arbetsgivaravgift eller socialförsäkringsavgift förutsätter man att bolagen helt skall bli kompenserade för. De som vill pruta på dessa höjningar vill i själva verket ge bolagen favörer som bolagen inte haft tidigare. Nu kommer 1972 års skatteutredning att föreslå ytterligare en skatteomväxling för år 1976. Förslaget är inte formellt framlagt, och jag skall därför inte kommentera det. Sedan kommer finansministern måhända med en ny beställning på en provisorisk skattereform, nu för 1977. Hur länge skall detta fortsätta? Man kan av flera skäl inte fortsätta hur länge som helst. Även om statsskatterna är höga, försvinner så småningom denna möjlighet. Det finns ju en botten, och det behöver inte vara långt kvar innan vi når den. Vad gör man sedan? 1972 års skatteutredning kan inte heller i det oändliga arbeta med provisorier, som varje år beställs av finansministern. Det rycker sönder utredningens arbete. Så har det varit hittills. Det är nödvändigt att fastlägga en mera långsiktig skattepolitik och att låta skatteutredningen koncentrera sig på det arbetet. Det nuvarande systemet med ändringar varje år är inte bra. Den indexreglering av skattesystemet som de borgerliga partierna vill ha skulle i verkligheten innebära samma sak; de årliga ändringarna skulle upplevas på samma sätt av medborgarna. Och inte skulle en sådan ordning på något sätt minska inflationen — tvärtom. Vpk anser att följande punkter måste ingå i ett långsiktigt skatteprogram, som bör genomföras i etapper: 2. På sikt ersättande av den nuvarande mervärdeskatten på konsumtionen med en bruttoskatt på produktionen. 4. Åtgärder mot den starka ökningen av de kommunala skatterna och taxorna, bl.a. genom ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun. I detta sammanhang måste också frågan om en enhetlig, progressiv statsoch kommunalbeskattning undersökas. 5. Skärpta åtgärder mot olika former av skatteflykt och skattefusk. Regeringen har inte preciserat sin uppfattning om hur skattepolitiken långsiktigt bör utformas. Jag tycker att det är hög tid att den gör det.

Herr talman! Debatten hittills har ägnats skatteutskottets betänkande nr 54, men överläggningen omfattar även socialförsäkringsutskottets betänkande nr 33. Jag har begärt ordet för att säga några ord med anledning av detta betänkande. Jag vill dock först göra ett par reflexioner med anledning av den förda debatten. Inflationsutvecklingen har upptagit ett stort utrymme i diskussionen, och den ger också verkligen anledning till oro. Det finns många orsaker till inflationen, till att priserna stiger. Detta medför självfallet också bekymmer. Även om vi vid en internationell jämförelse klarat oss relativt hyfsat finns problemen kvar; priserna stiger. Tyvärr drabbas de ekonomiskt svagaste grupperna hårdast. De har också svårast att kompensera sig och känner sig utlämnade — och de är utlämnade också — vilket av naturliga skäl utlöser bitterhet och oro. Herr Mundebo verkade här att vara mycket nöjd med Hagauppgörelsen och att vi som inte delar glädjen över Hagauppgörelsen kritiserar den. Jag gjorde den reflexionen, att herr Mundebo känner till att han själv har anfört kritik och att det kanske var något av självrannsakan i hans påstående. Det har sedan framhållits — det sades i våras och det har sagts sedermera också — att Hagauppgörelsen skulle dämpa lönekraven och bidra till att hejda inflationen. Finns det något underlag för dessa förutsägelser, när vi nu ser verkligheten? Man måste fråga sig, när lönekraven ligger på drygt 20 procent, om inte detta vittnar om att löntagarna inte tror på påståendet av Hagauppgörelsens parter att inflationen kan hejdas. Vidare har vi kommunalskatteutvecklingen med höjda utdebiteringar som ett resultat av ökade arbetsgivaroch socialförsäkringsavgifter. Herr Mundebo ville förneka att denna utveckling skulle ha något samband med Hagauppgörelsen. Får jag där bara säga att verkligheten talar sitt eget språk och att verkligheten väger betydligt tyngre än alla påståenden! Kommunalskatterna har måst höjas; det lär varken herr Mundebo eller finansministern komma förbi. Herr Wärnberg gjorde ett par intressanta reflexioner och riktade pekpinnar mot oppositionen: den borde besinna sitt ansvar i det nuvarande jämviktsläget i riksdagen. Låt mig säga, kanske mot bakgrund av erfarenheterna från socialförsäkringsutskottet, att det finns anledning att från alla håll visa ansvar, hänsyn och kompromissvilja. Regeringspartiet har, med det majoritetsläge som man haft under gångna år, varit vant att gå sina egna vägar utan att ta hänsyn till oppositionen. Nu har situationen blivit en annan också för regeringspartiet: man kan inte besluta ensam längre. Den nya situationen måste också innebära att regeringspartiet bör besinna sitt ansvar att medverka till erforderliga kompromisser och därmed också söka undvika lottningar. Här måste jag ändå säga, herr talman, att med god vilja i utskotten skulle en del av de lottningar ha kunnat undvikas som vi har företagit under det här året. I det omfattande ärende som vi nu diskuterar finns också en del motioner väckta. BI. a. behandlas i skatteutskottets betänkande motionen 610 av herr Jonasson och mig angående barntillsynskostnader. Herr Wärnberg ägnade den frågan en viss uppmärksamhet i debatten angående barntillsynen. Vi har i vår motion sagt att vi kan förstå att avdragsrätten kan diskuteras eftersom den medför möjlighet till bättre förmåner för dem som har goda inkomster än för dem som har låga inkomster. Det finns skäl för den argumenteringen. Vi har sagt oss att det måste vara möjligt att vända på saken och i stället genom avdrag på skatten ge ett kontant bidrag för de verkliga kostnader som man har för barntillsynen. Vi har i vår motion nämnt siffran 1000 kronor per barn och år.

Sedan övergår jag till socialförsäkringsutskottets betänkande, som innehåller förslag till ändrade regler för hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg. Dessa förslag innebär att sidoinkomsters verkan på hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg reduceras genom en mjukare avtrappning. För närvarande minskas de utgående tilläggen med hälften, om sidoinkomsten överstiger för gift 1500 kronor per person och för ensamstående 2 000 kronor per år. Det förslag som nu ligger på kammarens bord innebär att minskningen skall begränsas till en tredjedel. Därmed blir behållningen större för dem som utöver sin folkpension har vissa sidoinkomster. Nuvarande ordning kan i extrema fall ge till resultat dels att hustrutillägg och bostadstillägg minskar, dels att behållningen genom marginalskatten av inkomsterna i de hårdast drabbade gränsområdena blir ytterst obetydlig. Här blir det nu vissa förbättringar för berörda pensionärer, vilket är välbehövligt. Från den utgångspunkten ber jag, herr talman, att i den delen få yrka bifall till utskottets hemställan. Vid utskottens betänkanden har fogats ett antal reservationer. Jag skall beröra reservationen I som anmälts till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 33. Den gäller höjningen av socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen. Vi har sagt att vi inte kan vara med på en sådan höjning i större utsträckning än som erfordras för att finansiera pensionsålders sänkningen, höjningen av folkpensionerna m.m. Vi menar att det måste : finnas ett samband mellan avgifter och förmåner. Det kan inte vara riktigt att höja socialförsäkringsavgiften för att finansiera en viss skattesänkning, vilket förslaget innebär. Vi anser det betänkligt att bryta sambandet mellan avgifter och förmåner. Vid några tillfällen har vi här i riksdagen fått propåer om att de avgifter som erläggs till ATP skall användas till annat ändamål än de är avsedda för. Vi har varje gång sagt att det inte är rimligt att agera på det sättet. Dessa avgifter är inbetalade för ett visst ändamål, och då skall de också användas för detta ändamål. Samma principer måste gälla också här. Höjd socialförsäkringsavgift skall tas ut endast i den omfattning som erfordras för att finansiera förbättringar i fråga om folkpensionen m.m. Den föreslagna höjningen av arbetsgivaravgiften kan också medföra vissa konsekvenser. Ett ”överuttag” som innebär en belastning på företagen och som därmed kan äventyra sysselsättningen har vi all an ledning att vara vaksamma mot. Den fulla sysselsättningen, ett fungerande näringsliv, är ändå förutsättningen för en fortsatt reformpolitik. Vi har en mängd krav i samhället som bör tillgodoses. Förutsättningen för att kunna göra det är att vi kan fortsätta att föra den fulla sysselsättningens politik. Om man börjar använda socialförsäkringsavgiften för nya ändamål, kan det dessutom leda till ytterligare svårigheter när det gäller att förenkla skattesystemet. Vi har det nog invecklat som det är, och det finns all anledning att inte krångla till det ytterligare. Med dessa synpunkter ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen nr 1 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 33. I övrigt ansluter jag mig till utskottets förslag.

Herr talman! I går fördes här i kammaren en interpellationsdebatt mellan min partikamrat Nils Berndtson och finansminister Sträng angående kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Jag ser ingen anledning att upprepa de välmotiverade skäl som Nils Berndtson anförde för kraven på lättnader för landets kommuner. Utfästelser om kompensation för de pålagor som drabbar kommunerna ändrar ingenting av det berättigade i att undanta kommuner och landsting från höjningen av sjukförsäkringsoch arbetsgivaravgifterna. Jag vill erinra om att vpk i annat sammanhang har aktualiserat frågan om att helt befria kommuner och landsting från skyldighet att erlägga arbetsgivaravgift. Jag skall inte nu argumentera mot att en samhällelig instans, staten, lägger avgifter på andra samhälleliga instanser, kommunerna, med påföljd att lågoch mellaninkomsttagare drabbas av ett ofördelaktigt skattesystem — det proportionella. Vad vi har vänt oss emot i det här sammanhanget är höjningen av sjukförsäkringsavgiften. Det har tidigare anförts från vpk att Hagaöverenskommelsen på denna punkt är en regeringsreträtt inför ett borgerligt tryck. Det av oss ställda förslaget om höjd arbetsgivaravgift är en bättre avvägning — som det också påpekas i reservationen 2 till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 33 — inte minst därigenom att socialförsäkringsavgiften inte tas ut på den del av lönen som överstiger 7,5 gånger basbeloppet. Herr talman! Det är emellertid en annan fråga som jag i detta sammanhang vill ägna större uppmärksamhet åt. Den tas upp i reservationen 4 och gäller inkomstprövningsreglerna för pensionärerna i fråga om kommunalt bostadstillägg. Nog hade väl de flesta väntat att det här skulle bli en justering av de senast 1969 beslutade gränserna för sidoinkomster, vid vilkas överskridande man börjar nagga bostadstilläggen i kanterna. Föreliggande förslag går ut på att reduceringsfaktorn minskas från hälften till en tredjedel. Visst är det bra att så sker, men den föreslagna reduceringen borde rimligen ske från en uppjusterad gräns med hänsyn till penningvärdeförsämringen. Vpk-motionen framhåller att när de avdragsfria beloppen senast höjdes, alltså år 1969, beräknades pensionsgrundad inkomst och pensionspoäng med 5 800 kronor som basbelopp. I dag är basbeloppet 8 500 kronor. Men propositionen och utskottet fäster inget som helst avseende vid denna förändring. Detta finner jag vara anmärkningsvärt. Pensionärernas riksorganisation hade kongress i fjol. Där höjdes röster för en uppräkning av de aktuella beloppen. Styrelsen för PRO tillskrev regeringen i december 1973 och krävde en höjning från 2000 kronor till 4 000 kronor för ensamstående samt från 1 500 kronor till 3 000 kronor för vardera av äkta makar. I motionen 155 år 1974 yrkar vpk-gruppen en höjning av inkomstprövningsgränsen från nuvarande nivå till 4 000 kronor, lika för ensamstående som för vardera av makar. Fortfarande råder det starka variationer beträffande bostadstilläggens storlek i skilda kommuner, även om en utjämning har börjat göra sig gällande. Detta är välkommet. Men samtidigt stiger som bekant hyrorna. Tröskeln som många med blygsamma sidoinkomster faller på skapar svårigheter. Kommunernas utgifter på detta konto stiger. Benägenheterna att reformera grunderna för bostadstilläggen blir mindre hos de kommuner som släpar efter och inte följer Kommunförbundets rekommendationer. Men det gäller inte bara Kommunförbundet. Även här har pensionärsorganisationen agerat och från sin kongress rest kravet — som vpk upprepat i flera år — att staten bör ge kommunerna ett grundbidrag med 500 kronor per bidragsberättigad pensionär. Reservationen 4 tar upp detta krav och förbinder det med förslaget att stödet till kommunerna skall utgå i dessa fall endast om bostadstillägg ges som täcker bostadskostnaden i en modern tvårumslägenhet, alltså ett krav både på standard och på tilläggets storlek. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 4 som fogats till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 33.

Herr talman! Opposition lönar sig ibland. Man behöver faktiskt inte som oppositionspolitiker fara ut till något slott utanför Stockholm för att få igenom olika förslag utan det kan löna sig att opponera även i riksdagen. Jag tänker på förslaget i propositionen 132, som vi nu behandlar och där finansminister Sträng på grundval av 1972 års skatteutredning föreslår att marginaleffekterna för pensionärer med små sidoinkomster skall mildras. Moderata samlingspartiet har i många år slagits för detta och försökt få en avtrappning av det kommunala bostadstillägget och hustrutillägget. Vi vill att denna avtrappning skall ske med en tredjedel och inte som nu med hälften av den del av sidoinkomsten som överstiger 2000 kronor. Det här hälftenavdraget har medfört mycket stora marginaleffekter för vanliga pensionärer. Upp till 95 procent av en sido inkomst har försvunnit. Nu föreslår finansministern att den här avtrappningen skall ske med en tredjedel, som vi från moderata samlingspartiet så många år har föreslagit. Det är mycket glädjande. Till detta kommer också ett 500-kronorsavdrag till alla pensionärer med en inkomst under 36 000 kronor. Det är dubbelt så mycket som en vanlig inkomsttagare får. Så pensionärerna har faktiskt blivit bra tillgodosedda i denna proposition. För mitt vidkommande, herr talman, gäller det närmast att prata om reservation 1 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 33. Den berör den del av skattepaketet som socialförsäkringsutskottet har behandlat, nämligen höjningen av sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare och egenföretagare från 3,8 procent till 7 procent på anställdas löner och på egenföretagarnas egna arbetsinkomster. Detta sker för att kompensera statens bortfall av penningar då löntagarna befriats från avgifter till sjukförsäkringen. Men för att klara detta behövs det faktiskt bara en höjning från 3,8 procent till 6,1 procent, inte till 7 procent. 0,9 procent för mycket tar man ut. Det är en miljard extra som tas ut för att klara andra delar i skattepaketet än de som berör socialförsäkringsavgiften. Till detta kommer en höjning på 1/2 procent i folkpensionsavgift, utöver det som behövs för folkpensionshöjningarna — också för att klara skatten. Det är 1,4 procent i överuttag på socialförsäkringsavgifter. Det innebär en och en halv miljard kronor som man finansierar en skattesänkning med via vårt socialförsäkringssystem. Skall man göra så här? Skall man bekosta sänkningar av statsskatten med höjda avgifter till vårt socialförsäkringssystem? Vi från moderata samlingspartiet säger absolut nej till det systemet. Tydligen gör man det också i centerpartiet. Hur skall vi över huvud taget få respekt för våra sociala kostnader, om de skall betalas med avgifter som även skall ersätta en del av statens skatteinkomster? Vad blir skatter och vad blir avgifter till socialförsäkringen i framtiden, om vi fortsätter efter den här linjen? Ingen kommer att kunna svara på det. Det är ett problem särskilt för egenföretagare. Deras socialförsäkringsavgifter skall alltså i framtiden inte bara klara deras försäkringsskydd utan även hjälpa andra med en skattesänkning som egenföretagarna själva inte får. Det gäller ofta egenföretagare med mycket små inkomster. Moderata samlingspartiets bestämda uppfattning är att socialförsäkringsavgifterna endast skall höjas så mycket som förbättringar i försäkringssystemet motiverar. Skattesänkningar får klaras på annat sätt, om de över huvud taget skall finansieras till sista öret. Hagauppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet, som nu diskuteras, innebär verkligen att finansminister Sträng i höjda arbetsgivaravgifter får tillbaka vartenda öre som han sänker skatten med. Då är det ingen skattesänkning utan en meningslös rundgång av pengar. Får jag påminna om att pensionsålderskommittén och 1972 års skatteutredning föreslog - om jag inte helt missminner mig — en höjning av 'arbetsgivaravgifter och socialförsäkringsavgifter med 3,9 procent för att klara dessa reformer. Hagauppgörelsen innebar 4,1 procent, och många har frågat sig varför den innebar en högre avgift än vad utredningarna faktiskt föreslog. Ja, det beror på att det i utredningsförslagen också fanns en höjning av arbetsgivaravgiften, men den ville folkpartiet inte vara med om utan lade den på socialförsäkringsavgiften i stället. Och eftersom arbetsgivaravgiften utgår på hela lönen, oavsett hur hög den är, och socialförsäkringsavgiften bara på löner upp till omkring 60 000 kronor, får man alltså när man växlar en arbetsgivaravgift mot en socialförsäkringsavgift höja denna socialförsäkringsavgift en smula. Folkpartiet såg alltså till att t.o.m. dessa två tiondels procent kom in i Strängs kassa. Herr talman! Hagauppgörelsen skapar mycket stora problem för landsting cch kommuner. Det finns i denna kammare representanter för Landstingsförbundets styrelse och för Kommunförbundet. Tillåt mig uttala min mycket stora förvåning över dessa förbunds agerande i skattefrågan. Landstingsförbundet och Kommunförbundet skall ju tillvarata landstingens och kommunernas intressen, men har de gjort det? Vad är det som egentligen har skett? Jo, för det första får landsting och kommuner höjda avgifter med 4,1 procent för sina anställda. Det betyder en miljard i ökade avgifter för kommuner och landsting under 1975. Och för att klara dessa höjda avgifter måste kommuner och landsting i stor omfattning, som vi vet, höja skatterna under 1975. Det kostar Örebro läns landsting 15 miljoner kronor, motsvarande 300 helårsanställda i landstinget. Fastän vi inte kunde anställa en enda person får vi alltså betala 300 årslöner i höjda avgifter för övriga anställda. Samtidigt säger man att det är den offentliga sektorn som skall klara arbetslösheten genom att anställa folk. Jag frågar: Hur skall det gå till med den här politiken? För det andra är skattesänkningen så konstruerad att kommuner och landsting förlorar ungefär två miljarder i skatteunderlag. För det tredje säger finansministern att han träffat en överenskommelse med Landstingsförbundet och Kommunförbundet om ett skattestopp under 1973 och 1974, och nu diskuterar man också ett skattestopp under 1976, om kommunerna över huvud taget skall ha någon skatterätt kvar. Det blir 1975 som blir fritt, och då har också många kommuner passat på att höja skatten. För det fjärde har finansministern inte kunnat klart utsäga hur kommuner och landsting skall kompenseras för dessa ökade kostnader. Jag frågar, ärade kammarledamöter: Hur skall kommuner och landsting kunna långtidsplanera under sådana omständigheter? Landstingsförbundet och Kommunförbundet borde faktiskt lära sig av Landsorganisationen hur man skall tillvarata sina medlemmars intressen. Det har man icke gjort enligt min bestämda uppfattning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen

Herr talman! De delar av propositionen 132 vilka behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 33 innehåller förslag om dels ändrade regler för avtrappning av hustrutillägg och kommunalt bostadstilllägg, dels förslag till höjning av arbetsgivares och egenföretagares socialförsäkringsavgifter till sjukförsäkringen från nuvarande 3,8 procent till 7 procent. Sjukförsäkringens kostnader täcks ju för närvarande till 33 procent av statsbidrag, till 40 procent av socialförsäkringsavgifter från arbetsgivarna och till resterande 27 procent av avgifter från de försäkrade. Vid beräkningen av avgiftsunderlaget bortser man från den del av inkomsten som överstiger 7,5 gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Dessutom bortser man från de inkomsttagare som har en inkomst som inte överstiger 500 kronor. Utskottet är enigt om den i propositionen 132 föreslagna omläggningen av finansieringen av socialförsäkringen innebärande att avgifterna slopas för löntagarna och att inkomstbortfallet kompenseras genom en höjning av arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter till sjukförsäkringen. Men som framgått av anföranden av herr Carlsson i Vikmanshyttan och herr Ringaby är vi inte eniga om storleken på den avgiftsfinansiering som är nödvändig. I propositionen föreslås som jag nämnde att avgifterna höjs från 3,8 procent till 7 procent. Men som framgår av reservationen 1 vill centerpartiet och moderaterna inte vara med om den ökningen. Även herr Olsson i Stockholm har avgivit en reservation vari föreslås 6,1 procent. De motioner som ligger till grund för reservanternas yrkanden har av socialförsäkringsutskottet remitterats till skatteutskottet för yttrande. Skatteutskottets majoritet har för sin del sagt att för en totalfinansiering av den nu aktuella skatteoch avgiftsomläggningen är denna höjning nödvändig. En analys av detta problem tror jag skulle visa att vi inte står så långt ifrån varandra. Man har i propositionen och i utskottsbetänkandet talat om att 1972 års skatteutredning hade föreslagit att avgifterna skulle sättas till 6,1 procent när det gäller sjukförsäkringen o. d. Dessutom skulle arbetsgivaravgiften höjas från för närvarande 4 procent till 5,3 procent, alltså totalt en ökning med 7,4 procent. Finansministern har föreslagit att denna avgift sätts till 7 procent — det som vi nu behandlar —- och att man höjer folkpensionsavgiften med 0,5 procent, alltså 7,5 procent. Det skiljer egentligen endast 0,1 procent mellan de olika förslagen. Det är egentligen det striden står om. Jag ber med det anförda, herr talman, få yrka avslag på reservationen 1 av centern och moderaterna. Likaså yrkar jag avslag på reservationen 2 av herr Olsson i Stockholm om att socialförsäkringsavgiften skall sättas till 6,1 procent. I reservationen 3 talar herr Olsson vidare om socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen för landstingen och kommunerna. Herr Olsson vill att avgiften skall stå kvar vid 3,8 procent. Utskottsmajoriteten har funnit att det inte finns någon anledning att gå ifrån det förslag som väckts i propositionen om att även landstingen och kommunerna skall betala den försäkringsavgift som föreslagits för övriga avgiftspliktiga. Alltså yrkar vi avslag på reservationen 3. De ändrade regler för avtrappning av hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg som föreslås i propositionen innebär att reduktionsfaktorn sänks från hälften till en tredjedel. Det har redan nämnts här av herr Ringaby och herr Carlsson i Vikmanshyttan. Motiven härför är att de nuvarande inkomstprövningsreglerna tillsammans med beskattningen ger upphov till kraftiga marginaleffekter för pensionärer med låga sidoinkomster. Här har redogjorts för de belopp som gäller. Det är 2 000 kronor för ensamstående pensionär och 1 500 kronor vardera för ett pensionärspar. Men till detta kommer ytterligare en reduceringsregel som gäller 500 kronor på den taxerade inkomsten. Herr Ringaby säger att pensionärerna får dubbelt så mycket som låginkomsttagarna. Men det är felaktigt. Låginkomsttagarna får en direkt avtrappning på sin skatt med 250 kronor, men pensionärerna får 500 kronor i reducering på den taxerade inkomsten. Sedan sker en avtrappning uppåt till 38 500 kronor, där reduceringen upphör. Sammantaget blir det ungefär likadant för låginkomsttagaren som för en pensionär. I samband med detta resonemang behandlar utskottet fyra motioner, som väcktes vid årets början. Kraven i åtminstone tre av motionerna har blivit tillgodosedda genom förslag som framlagts i propositionen. I vpk-motionen, som herr Olsson i Stockholm pläderar för i reservationen 4 till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 33, föreslås att staten skall ingå med grundbidrag på 500 kronor under villkor att kommunerna beslutar om pensionstillägg som motsvarar hela hyreskostnaden. Det är väl lätt att framställa det förslaget, men jag har för mig att de genomsnittliga bostadstilläggen i vårt land ligger på något över 3 000 kronor för närvarande. De utgör inte mer än 55, kanske 60, procent av en hyreskostnad. Det medför ganska betydande utgifter för kommunerna om man med en gång ökar bidraget till det föreslagna; självfallet bör bidraget på sikt — som Pensionärernas riksorganisation sagt — täcka hyreskostnaden för en lägenhet om 2 rum och kök. Men det tar nog tid innan man kan klara den målsättning, med hänsyn till att kommuner som omfattar 30 000 å 40 000 människor inte för närvarande har möjlighet att nå upp till den ökningen, även om de skulle få det bidrag på 500 kronor som här föreslagits. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar och avslag på de reservationer som är fogade vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 54 hänvisar till Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med, som det står i rubriken, ”förslag om sänkning av inkomstskatten”. Man kan fråga: Är det verkligen fråga om sänkning av inkomstskatten? I det förslag som utarbetats av skatteutredningen vågade man inte till rubrik på betänkandet ha Sänkning av inkomstskatten, utan man tog den betydligt neutralare beteckningen Förslag till skatteomläggning m.m. Det var rätt naturligt, därför att man hade order att skaffa lika mycket nya pengar som gick åt till förändringen av skattetabellerna. Till det utredningsbetänkandet hade jag och herr Mundebo anledning att i en reservation utveckla våra synpunkter. Vi skrev bl.a.: ”De senare årens inflation har lett till att skatteuttaget har ökat betydligt fortare än vad som tidigare förutsetts. Som framgår av bifogade tabeller A, B och C har alla större grupper av inkomsttagare reellt sett fått vidkännas betydande höjningar både av sin totala skatt och av marginalskatten efter den år 1970 genomförda skatteomläggningen. Detta trots att den då genomförda skatteomläggningen syftade till att ge flertalet inkomsttagare skattelättnader. Skärpningen av beskattningen har förstärkts av att många kommuner och landsting höjt sin utdebitering för att bl.a. kunna fullfölja av riksdagen beslutade upprustningar och reformer.” Låt oss sedan titta i de tabeller som vi hade i reservationen. De är utarbetade av sakkunniga på finansdepartementet, men majoriteten i utredningen ville inte ha dem med i betänkandet utan vi fick plocka in dem i reservationen för att på det sättet få dem med. Onekligen innehåller de mycket intressanta sammanställningar. I skatteutredningens tabeller - och det är de som ligger till grund för propositionens förslag — hade man räknat med 24 kronor i kommunal utdebitering. Genomsnittet för 1975 kommer dock att ligga på över 25 kronor. Redan det förhållandet reducerar skattesänkningen betydligt. Om man, som vi gjort, räknar fram realvärdet av 1970 års beslut, finner man att skattesänkningarna blir mycket små. För gift skattskyldig med hemmamake skulle den största skattesänkningen bli 235 kronor vid ett inkomstläge av 25 000 kronor. Skall man vidare ta hänsyn till skärpningen av kommunalskatten för 1975, måste man dra av ytterligare ett belopp. För en inkomsttagare utan förvärvsavdrag, s.k. hemmamakeavdrag, blir realvärdet av skattesänkningen något större, och det är högst för en 25 000-kronorsinkomsttagare. Men sedan man räknat av den effekt som den genomsnittliga höjningen av kommunalskatterna medför blir resultatet inte mer än 560 kronor i skattesänkning. Det är vad det reellt handlar om. Det är en ytterst blygsam skattesänkning. För flertalet blir det i själva verket skatteökningar. Det skall bli mycket intressant att uppleva reaktionerna från allmänheten inför preliminärskatteuttagen år 1975. De flesta har naturligtvis tagit fasta på de ganska gentila löftena som spritts ut om att det beslut vi nu skall fatta innebär betydande skattelindringar för stora grupper av svenska folket. Det blir i själva verket inte så. Inflationen och de stegrade kommunalskatterna på grund av de ytterligare pålagor som lagts på kommunerna kommer att äta upp det mesta. Jag blev därför en smula förvånad när herr Mundebo, som tidigare hade varit med om att utarbeta den reservation i skatteutredningen jag refererade till, nu så entusiastiskt talade om de kraftiga skattelindringar som Hagauppgörelsen skulle innebära. Det är naturligtvis så att ingen enskild rimligtvis kan åstadkomma några stora bravader på detta område. Vi har ett mycket högt skattetryck, och vi kommer att få behålla det.

Det är något som vi måste inse, och vi skall inte försöka skildra verkligheten helt annorlunda än den är. Vi har från vårt håll försökt att finansiera skattereformen. Även om vi från vissa håll anklagats för att inte ha velat stå för kostnaderna. Stig Josefson har redan påpekat att vi ingalunda har dragit oss för det. Vi anvisar hur kostnaderna skall betalas, och skatteutskottets ordförande har ju i och för sig accepterat de synpunkterna. Inte minst om man tar hänsyn till att vi inte lägger ytterligare bördor på kommuner och landsting, vilket majoritetsförslaget innebär, är det alldeles klart att kalkylerna i vårt förslag synnerligen väl skulle gå ihop. Vårt förslag lägger naturligtvis bördor på vissa slag av skattebetalare. Det är alldeles givet att en skärpning av beskattningen på elektrisk energi och av bolagsskatten skall betalas, och de som skall göra det blir väl inte i och för sig särskilt glada. Var man än lägger bördorna väcker det väl inte någon speciellt stor förtjusning, men det måste vara riktigare att lägga dem där de rimligen lättast kan bäras.

Finansministern säger att han är helt tillfredsställd, då utskottsmajoriteten har förklarat att den är beredd att finansiera reformen. Jag tror inte heller att vi har några som helst svårigheter att acceptera det, för det är alldeles uppenbart att varje beslut av riksdagen får man på sluttampen vara med och finansiera. Vi har för vår del aldrig dragit oss för det. Men det är ju inte nödvändigt att man när beslut fattas direkt skall säga på vad sätt det skall finansieras. Därvidlag skulle jag vilja påpeka att vi i nästa vecka här i riksdagen kommer att fatta ett beslut om bostadspolitiken — ett beslut som rör sig om mycket stora belopp — utan att det finns någon redovisning vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet av hur det hela skall finansieras. Avsikten är ju att den frågan skall tas upp i kommande års budgetproposition. Här har diskuterats rätt mycket om indexreglering av skatteskalorna. Det är helt uppenbart att det inte kan bli fråga om att bara göra en indexreglering på basis av konsumentprisindex; i så fall kunde yrkande ha ställts om beslut direkt.

Då får man göra det varje år, eftersom ju inflationen bara tycks accelerera i allt häftigare tempo. Jag tror inte att vi kommer ifrån en sådan utredning. Vad den kommer att leda till för resultat vill jag inte sia om. Men jag tror att en verklig kartläggning därvidlag skulle vara mycket värdefull. För egen del är jag av den uppfattningen att vi inte får se detta som någon definitiv lösning. Men man skulle i alla fall på ett intressant sätt kunna få den här frågan belyst. Jag har svårt att förstå varför finansministern så envist håller fast vid att allt annat kan skatteutredningen få syssla med, bara inte frågan om någon form av indexreglering av skatteskalorna. Sedan var det en rätt intressant sak finansministern talade om — att de som driver kraven här i samhället är företrädarna för oppositionen. De driver fram beslut om de reformer på olika områden som erfordrar insatser från statens sida. Finansministern ville närmast göra oppositionen ansvarig för att ekonomin är ansträngd. Det brukar ju annars vara så att regeringspartiet vill ge sken av att det är detta som står för alla värdefulla reformer i samhället och talar om att det skulle bli en social nedrustning och en nedrustning på alla möjliga områden — utom kanske försvarets — om oppositionen skulle komma till makten. Det var därför mycket värdefullt, tycker jag, med finansministerns konstaterande att det egentligen är oppositionen som går i spetsen när det gäller det mesta av de framåtsyftande åtgärderna. Det är klart att vi också får vara med och betala. Det är vi väl medvetna om, och för vår del har vi aldrig ställt oss avvisande till konsekvenserna av de beslut som vi har varit med om att fatta. De ekonomiska konsekvenserna måste man ta även om de ibland är obehagliga. Herr talman! Med detta ber jag att få ansluta mig till de yrkanden som tidigare har framställts av herrar Josefson och Carlsson i Vikmanshyttan.
Herr talman! Min skatteutredarkollega herr Alvar Andersson var förvånad över att jag gav så positiva värderingar av skattereformen. Jag tycker att om man med en skattereform av det här slaget kan ge skattesänkningar åt de flesta inkomsttagare, marginalskattesänkningar och en bättre samordning mellan skatter och sociala förmåner, då är det en betydande reform. Men vad jag också har sagt — och jag vill gärna understryka det — är att den snabba inflation vi nu har förtar en stor del av den positiva effekten i skattereformen. Det är därför nödvändigt att genomföra en ny skattereform redan 1976, och i den reformen måste man försöka bevara det positiva som har uppnåtts genom 1975 års reform. Det är riktigt att många människor kommer att känna skattetrycket besvärande också 1975, och med rätta. Det är nämligen svårt att göra en skattereform i en inflationsekonomi. Men det beror inte i första hand på skattereformens otillräcklighet utan på den omfattande inflationen.
Herr talman! Jag blir mer och mer fundersam över det här med indexreglering av skattesystemet, för det är tydligen ingen indexreglering av skattesystemet man är ute efter nu. Däremot står det i reservationen 7: ”Inflationen måste i första hand bekämpas med målmedvetna ekonomisk-politiska åtgärder. Vid sidan härav bör emellertid också åtgärder övervägas för att hindra att en fortgående inflation skärper skatteuttaget i enlighet med vad som har anförts i motionerna —--=-.” Jag kan inte tänka mig annat än att man då vill ta bort den urholkning av skattetabellerna som inflationen åstadkommer. Man vill helt enkelt göra om skattetabellerna och indexreglera dem med hänsyn till hela inflationens verkningar. Jag trodde inte att man skulle ta hälften eller bara en del, och jag blir mer och mer fundersam över vad centerpartiet egentligen menar med indexreglering. Medan jag ändå har ordet vill jag göra en kommentar med anledning av att man från centerpartiets håll menar sig ha ett alternativ till finansiering av hela reformen genom energiskatten. Det alternativet innebär, sedan vi fått den senaste propositionen om omläggning av energiskatten, att man täcker bara en tiondel av de kostnader det gäller — 180 miljoner mot de 1,8 miljarder som behövs.
Herr talman! För herr Mundebo vill jag påpeka att jag läste innantill ur vår reservation till förslaget om skatteomläggning, där vi gemensamt uttalade uppfattningen att det inte var någon särskilt stor reform. Att herr Mundebo efter Hagauppgörelsen försöker göra reformen så väldigt stor är en annan sak. Det är alldeles givet att inflationen urholkat förslagen. Därför har vi också påvisat vad som skett mellan 1970 och 1973. Jag gjorde det påpekandet att redan innan riksdagen fattat beslut är vi på det klara med att de 24 kronor vi räknade med i medelutdebitering för kommunerna håller inte, utan beloppet ligger på 25 kronor, vilket ytterligare urholkar de i själva verket blygsamma förbättringarna. När herr Wärnberg talar om på vad sätt vi vill finansiera skattesänkningen, så är det alldeles uppenbart att skatten på elenergi inte skulle betala mer än en del, men de summor herr Wärnberg nämner är allt för låga. En annan sak är att vi har räknat in ett belopp som finansministern sedan, om jag så får säga, snöt oss på genom att lägga fram en proposition på ett senare stadium. Men jag tycker att vi har rätt att inteckna den biten, och beslutet om den nämnda propositionen har inte fattats ännu. Till detta kommer bolagsskatten som en större bit. Vidare räknar vi med att när vi inte gjort anspråk på att inteckna löneutrymmet med 1,4 procent skall det rimligtvis ge utslag i intäkter såväl för staten som för kommunerna, vilket förbättrar skatteunderlaget. Därmed menar vi att det går ihop.

Herr talman! Men, Alvar Andersson, det står ju i reservationen — som jag både före och efter Hagauppgörelsen har ansett vara ett läsvärt dokument -— att det är just på grund av inflationen som slutresultatet för skattebetalarna blir otillräckligt. Det är alltså en följd av att vi lever i en inflationsekonomi och inte en följd av skattereformen.

Herr talman! ”Strävan efter en rättvis beskattning är något som praktiskt taget varje politiskt parti kan ställa sig bakom”, framhöll skatteutskottet i ett betänkande tidigare i höst, nr 44. Låt mig utifrån denna sålunda dokumenterade strävan föra fram några synpunkter som just syftar till en rättvisare beskattning. Den första frågan gäller förvärvsavdraget. Föräldrar har i föräldrabalken ålagts en vårdnadsskyldighet gentemot sina barn. Denna skyldighet att sörja för barnets person och att utöva den uppsikt över barnet som är erforderlig gäller också om föräldrarna förvärvsarbetar. Men denna skyldighet har inte balanserats av en motsvarande rättighet. Enligt skattelagarna skall utgifter för intäkternas förvärvande i princip vara avdragsgilla. En arbetstagare har full rätt att dra av erforderliga kostnader för resor till och från arbetet. En företagare får lika självklart dra av kostnader för sina anställda i rörelsen vare sig de sysslar med den direkta produktionen, sköter om företaget eller står för annan service. Men förvärvsarbetande föräldrar med kanske flera små barn, som inte ett ögonblick kan lämnas ur sikte, har inte dessa rättigheter. Högst 2 000 kronor per år får dras av och det helt oberoende av barnens ålder, antal eller vårdbehov. Detta maximibelopp har för övrigt sänkts från 3 000 kronor per år samtidigt som barntillsynskostnaderna har stigit. Det skall villigt erkännas att det har skett en kraftig utbyggnad av den kommunala barntillsynen, där stat och kommun står för en mycket stor del av kostnaden och där föräldrarnas utgifter i motsvarande mån blir lägre. Men tillgången på platser svarar inte på något vis mot efterfrågan. Många föräldrar som inte får plats för sina barn eller av andra orsaker inte kan utnyttja den kommunala barntillsynen måste till dryga kostnader själva skaffa fram en ersättare — eller stanna hemma. Detta gäller väl alldeles särskilt de familjer som har flera små barn. Där är ju vård i hemmet ofta det enda realistiska alternativet. Det är naturligtvis omöjligt för de flesta föräldrar som har flera barn att betala ut en någorlunda marknadsmässig ersättning så länge som det måste ske med redan beskattade medel. Herr talman! Daghemsvård av tre barn i en familj kan nästa år beräknas kosta betydligt mer än 50 000 kronor. Jag nämner detta bara för att visa att vården av barnen i deras hem borde kunna hävda sig riktigt bra, om vi fick en rättvisare familjepolitik och en familjebeskattning som medgav större valfrihet. Skall talet om kvinnans, om familjens valfrihet bli en realitet också i de familjer som har flera barn måste föräldrar få dra av sådana kostnader som är absolut nödvändiga för att de skall kunna förvärvsarbeta. Infördes ett sådant förvärvsavdrag för nödvändiga och styrkta barntillsynskostnader, som överstiger det nuvarande förvärvsavdraget på 2000 kronor, skulle föräldrarna få betydligt större möjligheter att betala den ersättning som krävs för att dagmamman, praktikanten eller barnvårdaren skal ställa upp. Naturligtvis måste det sättas en gräns för den avdragsrätten, lämpligen vid vad motsvarande vård faktiskt skulle kosta i daghem eller familjedaghem. Men avdragsrätt skulle gynna höginkomsttagare, sade herr Carlsson i Vikmanshyttan i gårdagens debatt. Annars ställde han sig, som jag uppfattade det, positiv till tanken på ett utvidgat förvärvsavdrag. Men det är inte korrekt att säga att ett sådant avdrag skulle gynna framför allt höginkomsttagare. Den bristfälliga avdragsrätten i dag missgynnar nämligen framför allt låginkomstfamiljer som har flera barn eller av annan anledning inte kan utnyttja den kommunala barntillsynen. Jag skall visa det med ett exempel. Låt oss ta en utpräglat lågavlönad familj med flera små barn där mannen tjänar 30 000 kronor. Hustrun vill också ta ett förvärvsarbete, och för att det skall bli möjligt måste man betala en ersättare 1 000 kronor i månaden, vilket inom parentes sagt är en mycket låg lön. Men hustrun i det här fallet måste då tjäna minst 27000 kronor för att arbetsbytet skall gå ihop efter skatt och bortfallna bostadstillägg. I en annan familj med högre inkomst som inte får bostadstillägg räcker det att hustrun tjänar 21000 kronor för att arbetsbytet skall gå jämnt upp.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 Valfrihet borde också innebära att föräldrar inte av tvingande ekonomiska skäl måste förvärvsarbeta, även om de hellre skulle vara hos barnen och kanske skulle göra en lika stor samhällsinsats där. Jag vill bara här notera att den provisoriska skatteomläggning som vi nu diskuterar innebär ytterligare en relativ försämring för många barnfamiljer där ena maken är hemma hos barnen. Detta sker just genom att den särskilda skattereduktionen på 250 kronor inte tar någon som helst hänsyn till försörjningsbördan. Ett barnlöst par med ända upp till 36 000 kronor var i inkomst kan få särskild skattereduktion; de får alltså tillsammans 500 kronor. Men om en barnfamilj skall leva på en enda inkomst, säg 39 000 kronor, får den familjen inte ett öre i skattereduktion — trots att betydligt fler skall leva på en betydligt lägre inkomst. Motsvarande gäller utskottsmajoritetens förslag om en begränsad avdragsrätt för sjukförsäkringsavgiften. Herr talman! Jag vill här bara stryka under hur viktigt det är att skatteutredningen i sitt fortsatta arbete verkligen beaktar barnfamiljernas lägre skatteförmåga. Herr Magnusson i Borås har för övrigt redan behandlat de här frågorna. Jag skall ta upp ytterligare en fråga, som gäller sambeskattningen av s.k. B-inkomster. Jag har motionen 148 velat peka på en möjlighet att förbättra det nu gällande systemet. Enligt gällande skatteregler skall B inkomster särbeskattas om de understiger 2 000 kronor. Men överstiger B-inkomsterna 2000 kronor sambeskattas de från första kronan. Detta kan få ganska drastiska effekter. Låt oss ta en familj där mannen tjänar 40 000 kronor och hustrun deltidsarbetar med en inkomst av 20 000 kronor. Hustrun har dessutom en B-inkomst på knappt 2000 kronor, som skall särbeskattas och då belastas med en skatt av 740 kronor. Men om denna inkomst stiger med 100 kronor till 2 100 kronor, ökar skatten med 580 kronor därför att den då skall sambeskattas från allra första kronan. Det blir alltså en marginalskatt på 580 procent. Först när B-inkomsten i detta fall överstiger 3 500 kronor får hustrun behålla lika mycket som när B-inkomsten belöpte sig till knappt 2000 kronor. Det kan bli ännu mera drastiska konsekvenser om mannen t.ex. har 75 000 kronor i inkomst. Då behöver hustrun i detta fall öka sin B-inkomst från 2000 till 4700 kronor för att få behålla lika mycket som förut. Detta kan naturligtvis inte betraktas som tillfredsställande. Många som sambeskattas har B-inkomster uppgående till ungefär dessa belopp och drabbas av de ofullkomliga bestämmelserna. Denna tröskeleffekt skulle kunna undvikas om B-inkomster till den del de understeg 2 000 kronor alltid särbeskattades. Men detta skulle vara ett skatteundandragande som inte kan accepteras, sade herr Wärnberg i gårdagens debatt i denna fråga. Jag tycker att det är ett mycket märkligt resonemang. Om paret i fråga var ogift och saknade barn, skulle mannen och kvinnan självfallet beskattas var för sig, hur höga B-inkomster de än hade. Men om de gifter sig eller sammanbor och får barn, skall de helt plötsligt drabbas av en högre skatt på B-inkomsterna. Jag tror att det är mycket svårt att övertyga dem om att det är något slags högre skatterättvisa som ligger bakom de nuvarande bestämmelserna. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 14 vid skatteutskottets betänkande nr 54, där det hemställs att motionen 148 måtte överlämnas till skatteutredningen för beaktande.

Herr talman!

Som de som var med i andra kammaren minns lyckades vi genom framstötar från bl.a. mig själv få det dåvarande avdraget på 67 procent eller två tredjedelar av sidoinkomsten sänkt till den nivå som i dag gäller, dvs. 50 procent av sidoinkomster som överstiger ett visst belopp. I den av utskottsmajoriteten tillstyrkta propositionen föreslås att avdraget på KBT skall minskas med en tredjedel av sidoinkomster överstigande 2 000 kronor för enskilda och 1 500 för gifta pensionärer. Detta hälsar jag med tillfredsställelse. Egentligen borde man kunna hoppas att denna tröskeleffekt ytterligare minskas. Jag har tillsammans med herr Carlström väckt motionen 995 med hemställan om att ifrågavarande avdrag skall minskas från hälften till 30 procent av sidoinkomsten. Herrar Westberg i Ljusdal och Jonsson i Mora har i motionen 1312 begärt förslag till ändring av lagen om allmän försäkring så att de prövningsfria beloppen för sidoinkomster skulle höjas, och det är ett förslag i samma syfte, dvs. att effekterna inte skulle bli så svåra för vederbörande pensionärer. Faktum är att nuvarande regler har inneburit att pensionärer med extra inkomster i vissa skikt inte fått behålla mer än några tior av en tusenlapp. Jag kan med tacksamhet notera att de intentioner som framförts i de här motionerna har blivit tillgodosedda i propositionen och i utskottsbetänkandet. Det är ju en kuriositet, som väl inte är ovanlig här i kammaren, att man får syftet med framställningar tillgodosett men att motionerna sedan blir avstyrkta, och så är det även i det här fallet. Herr talman! Jag ber att få upprepa det yttrande som jag fällde i socialförsäkringsutskottet när vi behandlade det här förslaget, och det var: Äntligen! Jag tycker att vi kan notera med tillfredsställelse att vi äntligen har fått detta förslag med förmånligare avtrappningsregler på riksdagens bord.
Herr talman! Det låter väldigt bestickande när fru Troedsson säger att den kostnad man har för att se efter sina barn ju är en kostnad för intäkternas förvärvande och egentligen borde vara avdragsgill. Man kan till nöds hålla med henne — vederbörande kan alltså inte skaffa sig någon inkomst om inte någon annan ser efter barnen. Jag har ingenting att invända mot det resonemanget. Men då kommer vi in på den stora principfrågan: Skall privata levnadsomkostnader vara avdragsgilla? De kostnader man har för sin familj har hitintills alltid betraktats som privata levnadsomkostnader. Om barntillsynskostnader skall vara avdragsgilla kan man säga: Jag kan heller inte tjäna någonting, om jag inte får mat — då borde alltså matkostnaderna också vara avdragsgilla. Jag kan inte tjäna någonting, om jag inte har en hygglig bostad att gå hem till — då borde också bostadskostnaderna vara avdragsgilla. Jag kan inte arbeta, om jag inte har kläder av ett visst slag — då borde också klädkostnader vara avdragsgilla. Så här kan man i princip hålla på att räkna upp den ena kostnaden efter den andra som borde vara avdragsgill. Nåväl, säger man, ni har ju ändå accepterat att barnkostnaderna är en extra kostnad för intäkternas förvärvande, eftersom det finns ett förvärvsavdrag i vår nuvarande beskattning. Det är alldeles riktigt, men förvärvsavdraget tillkom under en tid då vi hade sambeskattning och då ett gift par fick dubbla ortsavdrag, även om bara en av makarna arbetade. Om den andra maken också gick ut och arbetade, fick de inget mera ortsavdrag för det, och därmed låg det i sakens natur att det kunde vara rimligt att ha det här s.k. förvärvsavdraget. Sedan har vi genomfört den obligatoriska särbeskattningen, som betyder att var och en skall ha sitt eget ortsavdrag. Vi har ingen sammankoppling mellan makarna mer än i fråga om den obligatoriska sambeskattningen på förmögenhetsinkomster. För övrigt har vi en obligatorisk särbeskattning, där var och en betalar skatt för sin inkomst och var och en har sitt eget grundavdrag. Om sedan den ena eller den andra av makarna har kostnader för barn är de inte avdragsgilla. I det här läget skulle man väl ha slopat förvärvsavdraget, men det hade blivit en så stor skattehöjning för de familjer som tidigare hade förvärvsavdrag och där bara en hade arbete, att man inte kunde ta den, utan lät förvärvsavdraget vara kvar. Det är anledningen till att vi har det. Fru Troedsson säger att det är låginkomsttagaren som får lida för detta i stället för höginkomsttagaren, som vi har sagt. Nej, jag tror att fru Troedsson har fel därvidlag. Fru Troedsson vill att man skall få avdrag upp till den verkliga kostnaden - med en spärr som ligger så högt att den är ointressant. Då tror jag att den som har verkligt stora inkomster kommer att skaffa sig en hemhjälp som kostar mycket, mycket mer än den lilla inkomsttagaren har råd med; hur många avdrag hon än får har hon inte råd att skaffa sig en så dyr hemhjälp. Det kommer alltså att bli inte bara tillsyn av barn utan tillsyn av barn på ett helt annat sätt och kanske tillsyn av hemmet. Vilken taxeringsmyndighet skall gå i de olika hemmen och kontrollera om vederbörande ser efter barnen eller lagar mat åt andra eller städar osv. Det finns ingen taxeringsmyndighet i världen som duger till det. Därför har man fortfarande kvar den här schabloniseringen. Det finns alltså ett förvärvsavdrag upp till 2 000 kronor, som slår orätt i många fall. Det är t.o.m. så att mar i åtskilliga fall inte har 2000 kronors kostnader därför att mormor eller farmor eller någon annan ser efter ungarna. När ungarna är i den åldern att de går i skolan och ingen ser efter dem alls, har man inga kostnader. Det finns ingen möjlighet för någon taxeringsnämnd att säga vem som har kostnaderna, och därför behåller man schablonmetoden. När det gäller sambeskattningen av kapitalinkomster över 2 000 kronor vidhåller jag att om vi genomförde fru Troedssons förslag, skulle det bli en verklig källa till skatteflykt. Kapitalinkomsterna finns nu hos en av makarna. De skulle omedelbart flyttas över, intill 2000 kronor, på den andra, för då skulle man ju slippa undan skatten. Det skulle alltså ske i alla svenska familjer — och dumma vore de annars — om fru Troedssons förslag ginge igenom. Därmed tror jag mig ha motiverat mitt påstående att det gäller ett skatteundandragande, som naturligtvis då vore lagenligt. Vidare säger fru Troedsson att om dessa personer vore ogifta, skulle de förmodligen få 2000 kronor var i avdrag. Ja, visst får de det, det är alldeles riktigt. Vi har fortfarande särbeskattning, och den slår igenom här också. Avdraget får göras per person och när det gäller gifta räknar vi dem som en enhet. Det är omöjligt för oss att se efter om människor bor ihop eller inte, utan här gäller alltså äktenskapet som sådant. Vi har då en klar linje; det finns någonting att ta på, ett kriterium. Med detta tycker jag att jag har bemött fru Troedssons tal att vi har skatteorättvisa i dag. Det har vi inte, utan vi försöker få någorlunda rättvisa på den här punkten. Med bevarande av det skattesystem vi har försöker vi förhindra alltför stor skatteflykt.

Herr talman! Herr Wärnberg säger att det är privata levnadskostnader när det är fråga om sådana barntillsynskostnader som är absolut erforderliga för att föräldrarna skall kunna förvärvsarbeta och ändå uppfylla sina vårdnadsskyldigheter. Jag kan inte inse att det skulle förhålla sig så, även om jag vet att dagens lagstiftning utgår från den uppfattningen. Det är ju ett samhällsintresse av allra högsta rang att barnen får erforderlig vård vare sig föräldrarna förvärvsarbetar eller inte. Då tycker jag att även skattelagstiftningen bör ta hänsyn till detta. Det är kanske egalt om man är bättre eller sämre klädd när man går till sitt förvärvsarbete eller om man äter mer eller mindre dyrbar mat. Men det är icke egalt från samhällets synpunkt om barnen får den vård de behöver eller inte. Därför tycker jag att det är hög tid att man verkligen —- om man nu menar allvar med talet om familjens valfrihet — möjliggör detta genom att medge avdrag för nödvändiga barntillsynskostnader. Det är inte heller så, herr Wärnberg, att detta skulle gynna höginkomsttagarna. Avdragsrätten skulle nämligen bero på barnens vårdbehov och ålder, inte, som nu i viss mån är fallet, på föräldrarnas inkomster. Det nuvarande beloppet, 2 000 kronor, motsvarar en utgift på mindre än 200 kronor i månaden. Jag trodde att socialdemokraterna av hela sin själ verkade för att få upp låginkomsterna till rimliga nivåer. Men det här är ju ett avdrag som verkligen är ägnat att bibehålla hemhjälp och barntillsyn som mycket lågt avlönad verksamhet. Sedan helt kort några ord om B-inkomster. Det är inte meningen att man skall kunna skattefuska här. Vad jag eftersträvat med min motion är ju att B-inkomster på sammanlagt 2 000 kronor för en familj skall särbeskattas. Även om vederbörande har högre inkomst än så skall alltså ett grundbelopp på 2 000 kronor alltid bli föremål för särbeskattning. Och jag vidhåller att det från skatterättvisesynpunkt känns viktigt för många att få ett intryck av att samhället tar hänsyn till skattebetalarnas skatteförmåga och inte utgår från vad som är enklast från samhällets synpunkt. Även om det skulle medföra ett visst skattebortfall i dagens läge måste det ändå vara viktigt att man behandlar gifta och ensamstående efter så långt möjligt samma skatteregler.

Herr talman! De pensionsreformer som nu skall behandlas av kam = åldern, m.m. maren innebär förbättringar av pensionärernas ekonomiska trygghet som till sin omfattning saknar motsvarighet sedan ATP-reformen. En grundtanke vid reformernas utarbetande har varit att den lagstadgade sänkningen av pensionsåldern på sätt som nu sker skall kombineras med påtagliga förbättringar inom folkpensioneringen för dem som redan är folkpensionärer. Pensionärernas riksorganisation har i sitt remissyttrande beträffande de av regeringen framlagda reformförslagen också konstaterat att reformen innebär ett beaktande av de krav som organisationen framfört på en väsentlig förbättring av de äldres försörjningsvillkor. Utvecklingen under 1970-talet medför att de äldres antal ökar. Det ställer nya krav på samhällets insatser för de äldre. De äldres krav på trygghet gäller i första hand en säkrad ekonomi genom pensionerna. Men tryggheten innebär också mycket annat — tillfälle till meningsfull aktivitet och gemenskap, hjälp i hemmet när det behövs och nära tillgång till goda sjukvårdsresurser. Jag har tagit upp dessa viktiga frågor om social omvårdnad och goda levnadsbetingelser för de äldre i riktlinjerna för en nu påbörjad kartläggning av de äldres situation i samhället — en utredning där representanter för pensionärerna själva givetvis ingår. Kartläggningen har satts i gång mot bakgrunden av att det ökande antalet åldringar ställer stora krav på vårdinsatser och olika former av serviceåtgärder. Samtidigt framstår det som alltmer angeläget att samhället medverkar till att underlätta övergången och anpassningen till livet som pensionär och till att de äldres tillvaro får ett sådant innehåll att pensionstiden blir meningsfull och positiv. Utbyggnaden av samhällets ekonomiska trygghetsanordningar måste därför kompletteras med olika insatser för en god social omvårdnad i vid mening. Det nuvarande åldringsvårdsprogrammet kom till efter en liknande kartläggning under 1960-talet. Programmet innebar en kraftig satsning på utbyggnad av de öppna vårdformerna för att därmed göra det möjligt för de äldre att så länge som möjligt bo kvar i sin invanda miljö. Det har medverkat till att antalet äldre och handikappade som får social hemhjälp fördubblats från ca 145 000 år 1965 till över 300 000 år 1973. Denna utbyggnad fortsätter. Riksdagen kommer senare i veckan att ta ställning till ett förslag från regeringen om en vidgning av statsbidragen till den sociala hemhjälpen. Dessutom har genomförts en betydande utbyggnad av andra åtgärder inom kommunernas öppna åldringsoch handikappvård, t.ex. färdtjänst, varudistribution, matservice, badservice, fotvård, hobbyverksamhet och andra former av sysselsättning för personlig ak 31 tivering och meningsfull samvaro. Omkring 120 000 åldringsbostäder har rustats upp med hjälp av statliga räntefria förbättringslån. Samtidigt har nya boendeformer vuxit fram i form av servicehus och liknande anläggningar, där en trygg omvårdnad förenas med stor personlig frihet och oberoende. För de mera vårdkrävande har tillkommit omkring 15 000 nya platser vid sjukhem för långtidssjukvård. En särskild arbetsgrupp har fått i uppdrag att ta upp frågan om personalutvecklingen inom bl.a. långtidssjukvården. Vårdmöjligheterna ökar också genom att vi i fortsättningen får ca 1000 nya läkare om året. I riktlinjerna för den nya kartläggningen av de äldres situation som nu håller på att genomföras har jag framhållit, att utbyggnaden av samhällets insatser i fråga om vård och service för de äldre måste fortsätta. Insatserna skall svara mot det behov som följer av befolkningsutvecklingen och tillförsäkra de äldre en social omvårdnad som är anpassad till samhällsförändringar, standardutveckling och pensionärernas förbättrade ekonomiska förhållanden. Det gäller enligt min mening en av vår tids stora sociala frågor. Kartläggningen skall ge en bild av de äldres situation i dagens samhälle. Undersökningarna skall göras mot bakgrund av den utveckling som skett i fråga om samhällets vård och serviceinsatser och beträffande pensionärernas förbättrade ekonomiska förhållanden. Det skall undersökas hur den ökade ekonomiska tryggheten genom bättre pensioner inverkar på pensionärernas livsmönster och på behovet av samhällets insatser i fråga om vård och serviceåtgärder för de äldre. Man skall också belysa utvecklingen av sådana faktorer som sparande, fritidsverksamhet, resor osv. Även det forskningsoch utvecklingsarbete av betydelse för de äldres situation som utförs i olika sammanhang skall uppmärksammas. En analys av de framtida utvecklingstendenserna skall göras med hänsyn till bl.a. befolkningsutvecklingen. Kartläggningen skall vidare innefatta en undersökning av olika vägar då det gäller att tillförsäkra de äldre goda levnadsbetingelser. Den skall utöver ålderspensionärernas förhållanden också omfatta förtidspensionärernas situation i de avseenden det här gäller. De åtgärder som vidtas för att förbättra pensionsförmånerna för handikappade och särskilt för de unga invaliderna får ses som en viktig del i det större sammanhang som utgör samhällets totala omsorg om handikappade. Den allmänna försäkringen har grundläggande betydelse för handikappades ekonomiska trygghet. Tillsammans med andra stödformer ingår den i ett omfattande system av åtgärder på handikappområdet. Det har betygats i många sammanhang att utvecklingen under 1960 talet innebar en ny syn på handikappade och deras problem. Detta har tagit sig många konkreta uttryck under de gångna åren. Successivt har insatserna för de olika handikappgrupperna ökat. Jag vill antyda några drag i utvecklingen. Det har tillskapats ett brett register av rehabiliterande och sysselsättningsfrämjande åtgärder. Den sociala servicen för handi Nr 134 kappade har byggts ut. Särskilda insatser har gjorts inom undervisning Onsdagen den och kulturell verksamhet. Hjälpmedelsverksamheten har kraftigt för 4 december 1974 stärkts. Allt fler bostäder har anpassats för handikappade. Omsorgsverksamheten för psykiskt utvecklingsstörda har getts nytt innehåll. Han — Sänkning av den dikappråd har inrättats. Det ekonomiska stödet till handikapporganisa — allmänna pensionstionerna har kraftigt förbättrats. åldern, m.m. Insatserna för handikappade spänner således över mycket vida områden. Jag vill erinra om att enbart statens kostnader för det stöd som mer direkt gäller handikappade för innevarande budgetår har beräknats till 4 550 miljoner kronor. Drygt 2 000 miljoner kronor av dessa kostnader avser andra anslag än folkpensionsanslaget. Inom de olika avsnitten av handikappområdet pågår ett fortlöpande reformarbete. Regeringen har nyligen beslutat om vidgade regler för statsbidrag till reparation av hjälpmedel och om bidrag för underhåll av hjälpmedel. Senare i denna vecka kommer riksdagen att ta ställning till regeringens förslag om statsbidrag till kommunerna för färdtjänst till handikappade -— ett viktigt område av handikappvården där ökade insatser är av stor betydelse. Det reformprogram på pensionsområdet som nu ligger på riksdagens bord innefattar förslag om en lagstadgad sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år och om betydande förbättringar av folkpensionsförmånerna. Reformerna för folkpensionärerna omfattar höjningar av folkpensionens grundbelopp, höjda pensionstillskott för dem som saknar ATP eller har låga ATP-belopp, bättre pensionsförmåner för unga invalider och andra förtidspensionärer och vidare förbättrade handikappersättningar och vårdbidrag inom folkpensioneringen. Till detta kommer att riksdagen nyligen beslutat godkänna ett av regeringen framlagt förslag om mildare inkomstprövningsregler för folkpensionärernas kommunala bostadstillägg. Det i propositionen framlagda reformprogrammet föreslås träda i kraft under åren 1975 och 1976. Reformkostnaderna uppgår till över 3 000 miljoner kronor med ungefär lika fördelning på pensionsålderssänkningen och de förbättrade folkpensionsförmånerna. Reformerna föreslås finansierade genom höjningar av arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen och en höjd ATP-avgift. Den s.k. Hagauppgörelsen mellan regeringen och folkpartiet säkrade en sådan finansiering av pensionsreformerna. Utskottsbehandlingen av propositionen visar att det finns en bred majoritet för pensionsreformernas finansiering i enlighet med propositionens förslag. Det i propositionen framlagda reformprogrammet innefattar också förslag om en lagstadgad sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år från den 1 juli 1976. Det är enligt min mening av stor betydelse att beslutet om en sänkt pensionsålder på sätt som nu sker enligt regeringens proposition kombineras med påtagliga förbättringar för dagens folkpensionärer. Detta är också värt att hålla i minnet när man ser på cen 33 terpartiets roll i pensionsåldersfrågan. Jag vill inte bestrida att centerpartiet under årens lopp har visat intresse för frågan om sänkt pensionsålder. Men man får inte glömma bort att det efter ATP:s genomförande — där centerpartiets roll sannerligen var en annan — fanns många viktiga sociala reformkrav som det var angeläget att kunna tillgodose. Det skulle föra för långt att här gå igenom hela den reformlistan för det socialpolitiska reformarbetet under 1960-talet och hittills under 1970 talet.

Det är ett reformprogram som nu innesluter åtskilliga reformmiljarder på det socialpolitiska området för trygghetsanordningar som i dag upplevs som omistliga av medborgarna. Under hela detta reformskede har samtidigt en rad viktiga pensionsfrågor fått sin lösning. Jag vill här särskilt nämna de under denna period genomförda pensionstillskotten för dem som saknar ATP eller har låg ATP och den mycket viktiga förtidspensionsreformen, som i realiteten var en kraftig sänkning av pensionsåldern för dem som var i störst behov därav. Förtidspensionsreformen beslutades samtidigt som vi tillsatte utredningen om en allmän sänkning av pensionsåldern. Jag nämnde pensionstillskotten — låt mig notera att den reformen hittills har tillfört våra folkpensionärer över 3 000 miljoner kronor, och det är väl använda pengar. Jag nämnde förtidspensionsreformen — låt mig där notera att omkring 60 000 äldre löntagare med hårt och slitsamt arbete hittills har fått pensionsmöjligheter före 65 år genom den reformen, som också innefattar stora ekonomiska insatser från samhällets sida. Enbart för innevarande budgetår utgör kostnaderna för pensionstillskotten och förtidspensionsreformen närmare 2 miljarder kronor. Det finns enligt min mening anledning att på detta sätt se på frågan om en lagstadgad sänkning av pensionsåldern och tidpunkten för dess genomförande i sitt sammanhang med andra angelägna socialpolitiska reformer. Jag finner det tillfredsställande att den viktiga frågan om en allmän pensionsålder vid 65 år nu kan få sin lösning och att det kan ske genom ett beslut som dessutom innebär påtagliga förbättringar för dagens folkpensionärer och för de handikappade. En lagstadgad sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år föreslås i propositionen träda i kraft den 1 juli 1976. Som jag framhållit i propositionen skall vid samma tidpunkt genomföras ökade möjligheter till en rörlig pensionsålder med utgångspunkt i en allmän pensionsgräns vid 65 år. Jag vill understryka att det finns ett nära samband mellan frågan om den lagstadgade allmänna pensionsåldern och frågan om ökade möjlig heter till en rörlig pensionsålder. Jag delar den uppfattning som lön Nr 134 tagarorganisationerna gett uttryck för när de i sina remissyttranden fram Onsdagen den hållit att den rörliga pensionsåldern är en angelägen reform. En lagstadgad 4 december 1974 sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år står givetvis inte i motsatsställning till frågan om ökade möjligheter till rörlig pensions — Sänkning av den ålder. Som Landsorganisationen påpekat i sitt remissyttrande bör sänk = allmänna pensionsningen av den allmänna pensionsåldern till 65 år i stället betraktas som = åldern, m.m. en ny utgångspunkt för en rörlig pensionsålder. Ett beslut om en lagstadgad sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år kommer nu att fattas vid årets riksdag. När det gäller tidpunkten för pensionsålderssänkningens ikraftträdande har vi ansett det angeläget att skapa tillräckligt tidsutrymme för erforderliga anpassningsförhandlingar beträffande gällande pensionsavtal och att därvid också kunna få till stånd en samordning med ett system som ger ökade möjligheter till en rörlig pensionsålder. För att tillmötesgå de önskemål som i detta hänseende har förts fram av löntagarorganisationerna föreslås i propositionen att tidpunkten för pensionsålderns ikraftträdande fastställs till den 1 juli 1976. Därigenom skapas tidsmässigt utrymme för arbetsmarknadens parter att genomföra de anpassningsförhandlingar beträffande gällande pensionsavtal som måste komma till stånd i samband med sänkningen av den allmänna pensionsåldern och som då också kan samordnas med frågan om ökade möjligheter till rörlig pensionsålder. Frågan om den rörliga pensionsåldern behandlas nu med förtur av pensionsålderskommittén i dess fortsatta arbete, och jag räknar med att en proposition i denna viktiga fråga skall kunna läggas fram till nästa års riksdag. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat från regeringens sida ge ett perspektiv på det viktiga reformprogram beträffande pensionsfrågan som nu föreligger till behandling i kammaren.